Herr talman! När det gällde den tidigare debatten om denna sak som vi hade här i kammaren för en månad sedan ville industriministern på nytt i förbigående göra gällande att jag hade ställt en fråga som han hade visat var helt felaktig, och sedan skulle det inte vara någon mer debatt. Men när allt kommer omkring är det ju faktiskt på det viset att det som industriministern den gången valde att debattera var en sidofråga, nämligen hur dessa förhandlingar sköttes. Det är alldeles självklart att huvudfrågan är: Vad kan man tycka om att regeringen nu säger att här diskuteras det att göra en ytterligare stor utbyggnad och göra denna i samarbete med ett tyskt företag? Industriministern måste ju rimligen förstå att det är huvudfrågan, och det var denna som mina inlägg i den tidigare debatten gällde. Men låt oss för all del nu lämna frågan om vem som sköter vad i dessa diskussioner och i stället syssla med —- som industriministern gjorde i en utförlig redovisning — själva sakfrågan. Som stöd för att regeringen här har drivit en mycket öppen debatt anförde industriministern ett citat ur en artikel som chefredaktören för tidningen Arbetet, Frans Nilsson, skrivit. Frans Nilsson konstaterade," menade industriministern, att det har varit en osedvanlig öppenhet här. Frans Nilsson är naturligtvis en utmärkt man och en skicklig journalist, men jag föreställer mig att han har ett visst intresse av att göra kritik av regeringen någorlunda inlindad eftersom han är regeringen synnerligen närstående. Och det väsentliga med vad han ville åstadkomma kan inte ha varit att berömma regeringen för dess öppenhet, då rubriken för artikeln är: ”Räta ut frågetecknen kring Stålverk 80.” Jag föreställer mig att Frans Nilsson som chefredaktör har kunnat välja rubrik, och han måste därför ha haft ett annat syfte med denna artikel än att just skryta med hur öppen industriministern har varit i de här frågorna. Det framgår också om man läser litet grand i artikeln. Bara några rader efter det avsnitt som industriministern citerade står det: ”När det görs en för hela vårt land så avgörande industriell satsning som Stålverk 80, får det inte hänga irriterande frågetecken i luften. Starten får inte ske under för medborgarna oklara premisser. Alla har rätt att få veta — och få veta utan att först fråga.” Det måste, herr talman, ha varit just sådana tankar som Frans Nilsson ville föra fram i denna artikel, och det är synpunkter som jag också vill framföra. Sedan har industriministern här talat vackert om Norrbottens inland.

Det är detta enkla konstaterande som är bakgrunden till den linje som vi alltid driver, nämligen att löneskatten bör avvecklas framför allt i det inre stödområdet. Det måste vara en rimlig sysselsättningsskapande åtgärd. Och det är ju sysselsättning man vill ha. Varför skall man då beskatta den i det inre stödområdet? Vad sedan gäller hela projektet Stålverk 80 med eventuella utvidgningar fick vi här en fin bild av hur bra marknaden är för de stålämnen man där skall producera, eventuellt också för en del andra produkter. Vi fick bl.a. höra en del fina citat av den ena eller den andra storheten, och industriministern fann en glädje i att läsa högt ur tidningen Veckans Affärer. Det var kanske bra. Men det avgörande är ju inte bara marknaden. Jag tror att varje företagare har klart för sig att det skall gå att sälja produkterna. Den första förutsättningen är därför att det finns en marknad. Men det finns ännu en förutsättning, och det är att de kostnader som man ådrar sig när man sätter i gång ett projekt inte får bli mycket högre än man hade tänkt sig, ty då kan prissättningen bli sådan att marknaden plötsligt försvinner. Det är en sanning som gäller även om herr Wachtmeister i Oxelösund uttalar sig på ett visst sätt eller om någon amerikansk storhet säger i Veckans affärer att det nog finns en marknad. Vad sedan angår beslutsunderlaget — som marknadsbedömningen är en del av för Stålverk 80 — ville industriministern dra den slutsatsen att beslutsunderlaget alls inte är felaktigt, vilket f. ö. andra liknande satsningar som sedan har gjorts skulle visa. Ja, en svårighet som oppositionen har är ju att den inte får studera beslutsunderlaget. Oppositionen har därför ingen möjlighet att avgöra i vad mån det föreliggande beslutsunderlaget är rätt eller fel. Men vi försöker naturligtvis så gott det går att göra en bedömning själva. Och när industriministern här föreläser för mig om hur briljant just det här projektets grundförutsättning är —- alltså detta med marknaden -— vill jag påminna om att vi ju också var med på själva affärsidén. Vi var med på att man skulle satsa och bygga ut Stålverk 80. Men vi var mycket oroade över vad vi redan då tyckte oss kunna konstatera, nämligen en ganska stor lättvindighet i själva hanteringen. Och dessutom var vi medvetna om de mycket stora administrativa problem som är förenade med att blåsa upp — alltså att utvidga — ett inte så stort företag till ett synnerligen stort företag, och att göra det på så kort tid som detta har pressats fram! Det var sådana synpunkter vi förde fram, och det var av dem vi drog den slutsatsen att här borde man söka samarbete med andra stålföretag för att minska riskerna. Hur vackert man än tänker och planerar att göra det i Luleå, och hur mycket man än läser högt ur ”rörelsens” partiprogram —- som industriministern slutade sitt senaste anförande med — så finns det ju ändå en verklighet också. Och verkligheten i denna mycket stora satsning får inte bli sådan att det blir ett misslyckande. Det är därför som vi ser det så betydelsefullt att löpande få industriministern att redovisa detta fögderi. Sedan ställdes också frågan: Om Grängesberg i Oxelösund tänker sig att bygga ut, skulle jag då ställa mig upp och kritisera det? Jag kan inte riktigt tycka att Gränges och NJA är jämförbara storheter — inte för att jag inte skulle våga kritisera en utbyggnad i Oxelösund utan för att jag som riksdagsman har en grundläggande skyldighet att lägga fram min uppfattning när det gäller att anslå pengar till ett statligt företag. När det gäller Gränges eventuella utbyggnadsplaner har jag inte någon anledning att kommentera det beslutsunderlaget. I dag sitter på statssekreterarbänken ordföranden i NJA. Detta är en illustration till den skillnad som finns mellan statlig företagsamhet och privat i detta avseende. Vi ville alltså ha till stånd ett samarbete med andra företag för att hålla nere riskerna med Stålverk 80. Men det ville inte regeringen. Det ville inte heller chefen för NJA. Han uttalade i en tidningsintervju: Delägarskap är inte så lyckligt. NJA tar fullt ansvar för ämnesproduktionen. De andra verken tar ansvar för utvalsning av ämnen till färdigprodukter. Det är nog bäst att ha rena ägarförhållanden utan intressemotsättningar. Detta sade alltså NJA:s verkställande direktör John Olof Edström. Detta kan vara riktigt, och det kan vara felaktigt. Vår bedömning var att även om ett delägarskap kan vara förenat med en del svårigheter så var ett samarbete ägnat att minska riskerna. Nu gör sig industriministern till en apostel för samarbete och vill använda argumenten för ett samarbete till kritik av mig. Det är väldigt märkvärdigt, för vi har onekligen talat mycket väl om ett samarbete och framhållit fördelarna med det. Jag har bara påpekat det underliga i att socialdemokraterna i princip avfärdade hela idéen om ett samarbete när vi framförde den i en motion, men sedan, inte mer än några månader därefter, hade en helt annan linje i den frågan när det gäller just detta projekt.

Men är inte detta de standardargument som alltid anförs när man inom näringslivet inte vill lämna information, argument som ni då alltid underkänner? Företagsledarens skäl för att inte avslöja det ena och det andra är väl alltid att det uppstår oro, att samarbetspartnern inte tycker om att man talar om saken, att det gäller projekt som kanske inte blir verklighet, osv. Detta är standardargumenten, standardargument som ni alltid annars grälar över. Men i detta sammanhang finner ni det motiverat att själva krypa bakom dessa argument. Jag måste då göra en iakttagelse som jag gjort många gånger förut. En sak som från socialdemokratiskt håll brukar anföras till försvar för idén med statlig företagsamhet är just att man endast därigenom kan få fullständig öppenhet och den insyn man vill ha. Det är antagligen motivet till det fina citatet ur ”rörelsens” program som industriministern angav tidigare och förklaringen till att ni tänker slåss för att ”samhället” —- dvs. staten — skall äga mer och mer. Det viktigaste argumentet till detta är att det skulle bli fin insyn. Men det finns ständiga exempel på hur det blir i verkligheten. Vi hade ett sådant exempel när den ursprungliga debatten om Stålverk 80 fördes och då en stor del av beslutsmaterialet hemligstämplades. Vi hade det också för någon tid sedan då vi här i riksdagen diskuterade statens inköp av aktierna i Pripp - även då var väsentliga delar av akterna hemligstämplade — och vi möter nu på nytt den typen av argument, som industriministern just har redovisat. Vidare hade vi kolfrågorna. Jag är tacksam för att industriministern tog upp frågan.

Av precis samma anledning tog jag upp miljöfrågan. Nu sade industriministern att miljöfrågan inte var så allvarlig — det kunde man se, om man läste ordentligt i papperen - som det kunde tyckas framgå av naturvårdsverkets tonfall. Ja, det kan man kanske gräla om. Men om man läser texten, hittar man där också synpunkter om NJA, riktvärden och koncessionsnämnden. Längst ner på s. 4 står det — tvärtemot den bild som industriministern vill frammana — att NJA i dag för flera anläggningar inte klarar de villkor som koncessionsnämnden uppställt och att naturvårdsverket förutsätter att bolaget gör intensiva ansträngningar att snarast minska utsläppen så att givna villkor kan uppnås. — Är inte det ganska graverande? De redan i dag existerande anläggningarna uppfyller alltså inte givna miljövillkor. Vad sedan beträffar bedömningen av den inlaga som nu har ingivits om att bygga Stålverk 80 tror jag, hur man än läser och vränger de här orden, att det är omöjligt att komma till någon annan slutsats än den som står i både inledningen och avslutningen, nämligen att det material som är framlagt här är synnerligen ofullständigt och att det finns brister i ambitionen från företagets sida. Under alla omständigheter är det helt annorlunda i dessa stycken än den lättvindiga hänsyftning till miljöfrågan som industriministern gjorde i sin proposition. Så har vi kostnaderna för Stålverk 80, vilket också är en fråga som måste bedömas när man skall ta ställning till om här finns underlag för ytterligare utvidgningar. I mitt inlägg för en månad sedan sade jag inte att det skulle kosta 7 miljarder, utan jag sade att det inte kommer att kosta 4,6 miljarder utan snarare 7 miljarder — alltså en gräns upp mot det beloppet. Så är det faktiskt; jag har citatet här om industriministern tvivlar. Jag har inte sagt att det kommer att kosta 7 miljarder — och jag har naturligtvis inte sådan insikt i materialet att jag kan komma med ett sådant påstående - men snarare 7 miljarder än 4,6 miljarder. Industriministern påpekade vidare att Värö bruk kostade 400 milj.kr. att anlägga och att någon som hade satt sig ner och räknat ut vad kostnaderna skulle ha blivit i dag hade funnit att de skulle ha blivit 800 miljoner. Men vad spelar det för roll i detta sammanhang? Det är klart att ett verk som är byggt för länge sedan inte kostade lika mycket som ett verk som skulle byggas i dag; men det är ju en skäligen onödig upplysning. Men sedan fick vi faktiskt fram en ganska intressant uppgift, nämligen att NJA tydligen nu räknar med att Stålverk 80 kommer att kosta 5,5 miljarder i stället för 4,6 miljarder. På mindre än ett år har den av företaget beräknade kostnaden alltså ökat med 900 milj.kr. Det är en i det närmaste 20-procentig fördyring av projektet på mindre än ett år. Och jag understryker än en gång — vilket industriministern också erkände — att i den angivna siffran 4,6 miljarder har man redan tagit hänsyn till penningvärdeförsämringen. Även om jag inte är ute för att kritisera företagsledningen utan för att se om byggandet av Stålverk 80 kommer att kosta så mycket att det blir svårt att göra ytterligare investeringar, måste jag ändå säga att det är med viss förvåning som jag hör att projektet redan beräknas bli 900 milj.kr. dyrare. Industriministern, som ställde sig bakom beräkningarna, kan ju omöjligen ha varit ovetande om att det förra året vid denna tiden fanns ett kraftigt inflationstryck. Det var så kraftigt att ni t.o.m. i olika ekonomisk-politiska sammanhang påstod att det var nödvändigt att ta spjärntag mot inflationen, och ni påstod att ni gjorde allt möjligt för att motverka den. Det måste bevisa att inflationen inte kom som en överraskning i efterhand. Det är fantastiskt att projektet på mindre än ett år skulle ha blivit 20 96 dyrare! Slutligen är det svårt att förstå industriministerns ståndpunkt att de utredningar som krävs för en samverkan inte är så invecklade att de tar i anspråk några administrativa resurser. Och ändå säger industriministern att Krupp har sagt att ett beslutsunderlag skall vara klart i höst.

Det är när man hör sådant som man blir förvånad över den industripolitik som bedrivs.

Herr talman! Det är inte så enkelt att diskutera med herr Burenstam Linder, därför att han hoppar från ståndpunkt till ståndpunkt. Jag är överens med honom om att låta det som hände den 27 februari vara vad det var. Jag ville bara notera vad jag uppfattade som det icke oväsentliga utan mycket väsentliga inslaget i den frågeställning som herr Burenstam Linder då förde fram och som var helt felaktigt. Nu vill herr Burenstam Linder gå ifrån det, och låt oss då göra det. Sedan åberopade jag redaktör Frans Nilsson i tidningen Arbetet, därför att han beträffande Stålverk 80 skrev om den öppenhet i fråga om redovisningen som hade förevarit. Jag anförde att han hade önskemål om en fortsatt öppenhet om det arbete som pågår vid NJA för att realisera projektet, och jag delar hans uppfattning. Vi kommer att föra samtal med Statsföretag och NJA om hur den redovisningen bör ske och om att den skall vara så öppen som det över huvud taget är möjligt. Det är alldeles riktigt, herr Burenstam Linder, att det är skillnad mellan NJA och exempelvis Gränges. NJA är ett statligt företag, och det skall vara föremål för en öppen redovisning och en offentlig debatt. Dess verksamhet skall handläggas också i Statsföretags styrelse och av regeringen. Det aktuella ärendet Stålverk 80 har framlagts i en proposition till riksdagen, och det har varit föremål för utskottets behandling och debatt i riksdagen före beslutet. Det är det som gör skillnaden så stor mellan ett statligt företag och ett privat: vi skall så långt det över huvud taget är möjligt redovisa. Men nog har vi en skyldighet att respektera en eventuell förhandlingspartners mycket klart uttalade önskemål om konfidentiell handläggning t.ex., som grundar sig på en bedömning som det företaget gjort utifrån sin egen marknadsproblematik och sina egna konkurrensförhållanden. Det var vår utgångspunkt i fråga om Krupp och det pågående utredningsarbetet, och det har varit vår hantering i fråga om Stålverk 80. Men herr Burenstam Linder borde ändå erinra sig att för näringsutskottet, som är ett representativt organ i riksdagen och som utifrån sin bedömning och sitt studium av problemen har avgett ett betänkande till riksdagen, har allt material stått till förfogande. Om jag minns rätt var näringsutskottet enhälligt i sitt betänkande beträffande Stålverk 80.

Nu kommer herr Burenstam Linder tillbaka och frågar om inte deltagandet i ett utredningsarbete kring ett eventuellt specialvalsverk påverkar administrationen. Jag har sagt att det inte nämnvärt påverkar administrationen. En administration måste ju anpassas till de uppgifter som föreligger. År 1970 hade NJA 21 högskoleutbildade anställda. Motsva rande siffra 1975 är 80. Gruppen högskoleutbildade anställda har alltså fyrdubblats. Dessa är naturligtvis rekryterade med hänsyn till de uppgifter inför vilka de ställs. Vi har från regeringens sida tillsammans med ledningen för Statsföretag haft diskussioner med NJA:s ledning och styrelse om hur administrationen lämpligen bör byggas upp. Det finns en sektionsindelning med fyra huvudsektioner, var och en med en ansvarig chef. Man får då anställa tillräckligt många personer med erforderlig kompetens för att företaget skall kunna klara de uppgifter inför vilka det ställs. Kravet att det skall vara grundliga utredningar gör vi självfallet inte avkall på. Herr Burenstam Linder tar återigen upp frågan om samarbete, och han försöker nu vända på det hela genom att säga att vi för några månader sedan var emot samarbete men att vi nu är för ett samarbete. Herr Burenstam Linder har tydligen inte observerat att vi redan under hösten 1974 tog upp diskussioner om ett stålbranschråd just för ett samarbete mellan statliga myndigheter, företagsledare och anställda. Där skall den svenska järnoch stålindustrins utveckling diskuteras, och där kommer man självfallet att undersöka vilka samarbetsmöjligheter som föreligger. I mitt tidigare anförande åberopade jag det principuttalande som chefen för Oxelösunds Järnverk gjort beträffande samarbete. Han säger där — jag citerar fritt — att ett ökat samarbete med den statliga stålindustrin är önskvärt exempelvis vid kolförsörjningen, men inte nödvändigtvis kring de stora expansionsplaner han hoppas så mycket av. Då bör det först gälla de företag som skulle bli naturliga avnämare till Oxelösunds Järnverk. Jag frågade herr Burenstam Linder om inte detta principiella uttalande kan vara rimligt även om det kommer från chefen för ett statligt företag. Detta går herr Burenstam Linder förbi och diskuterar i stället en helt annan sak. Vi är öppna för ett samarbete och jag har nämnt att vi tagit upp frågan om en mycket långtgående medverkan om det skulle bli aktuellt. Detta inte minst för att klara kapitalanskaffningen för de mycket stora kapitalslukande projekt som ligger framför oss. Beträffande valsverket skall jag inte fortsätta diskussionen. Jag har öppet redovisat hur samarbetsinviten har kommit och att den inte föranledde vare sig NJA, Statsföretag eller regeringen att vidta några aktiva åtgärder under hela första halvåret.

Vi kan inte gå till väga på annat sätt. Sedan kom herr Burenstam Linder in på miljövårdsfrågorna.

Vad hade man annars kunnat göra? Låt mig erinra herr Burenstam Linder, som talar om att koncessionsnämnden fortfarande har anmärkningar att rikta mot NJA, om att i Investeringsplan 70 och genom dess förverkligande nedbringades utsläppen m.m. till ca en tredjedel av 1970 års nivå. I koksverket och Investeringsplan 70 har man satsat 55 milj.kr. i runt tal på miljövårdande åtgärder. I anläggningar som uppförts före nuvarande krav kan naturligtvis problem kvarstå och då skall man, enligt min uppfattning, vara öppen för en diskussion med naturvårdsverket och koncessionsnämnden. Det är helt rimligt och det är den diskussionen som skall vara avgörande. Herr Burenstam Linder vill framställa det som om jag på ett mycket lättvindigt sätt försöker komma förbi miljövårdsfrågorna och att jag inte tar dem så allvarligt. Jo, herr Burenstam Linder, jag ser mycket allvarligt på de frågorna. Det gäller att, så långt det över huvud taget är möjligt, söka klara problemen som rör vår hälsa och vårt liv, vår relativt störningsfria tillvaro, även på fritiden. Men vi ställs ständigt inför avvägningar av olika slag. Vi måste träffa en rimlig avvägning mellan miljövårdsintressen och de anspråk vi ställer på sådant som är nödvändigt för att säkra sysselsättning och inkomster för vårt lands medborgare. Det är inte alltid lätt att träffa de besluten men någonstans måste de träffas. Jag förmenar att innan beslut fattas skall de myndigheter som här har ett ansvar genomföra en diskussion för att se om man kan förenas någonstans mellan de olika intressena, och slutgiltigt får regeringen ta ställning. Herr talman! Jag kan inte undgå en observans inför de uttalanden som herr Burenstam Linder gjorde. Jag sade i mitt förra anförande att då det gäller kostnadsbedömningen beträffande Stålverk 80 angav herr Burenstam Linder i debatten den 27 februari kostnaden till 7 miljarder. Det förnekar inte herr Burenstam Linder, men han vill trolla bort siffran 7 miljarder genom att påstå att han sade att det blir snarare 7 miljarder än 4,6 miljarder. Om man säger att kostnaden kan bli upp till 7 miljarder, måste man väl ändå mena att prisutvecklingen kan leda till att den slutliga kostnaden stannar där.

Det är då man kommit fram till en ökning med 900 miljoner.

Då kan man göra en bedömning av den kostnadsuppskruvning som har skett under 1974 och 1975 och till vilket resultat den leder. Jag tycker det är rimligt att avvakta en sådan redovisning från NJA:s och Statsföretags sida. Om det blir nödvändigt — och det kan väl tänkas att det blir — får vi från regeringens sida redovisa det för riksdagen när vi har ett mera tillfredsställande underlag. Herr Burenstam Linder tycker att det är löjeväckande att redovisa en speciell utredning som gjorts beträffande Värö Bruk. Jag tycker inte alls att den artikel som publicerades i Dagens Nyheter var på något sätt löjeväckande eller ointressant. Den visade ju de faktiska kostnadsstegringar som man har kunnat uppmäta mellan 1972 och fram till slutet av 1974 — en nära fördubbling av kostnaderna enligt dessa beräkningar. Det är riktigt som herr Burenstam Linder säger att detta är en olycklig utveckling, men huvudparten av utrustningen exempelvis för Stålverk 80, åtminstone då det gäller den tunga utrustningen, kommer att hämtas från andra länder. Det är alltså den internationella prisutvecklingen som påverkar kostnadsutvecklingen för det projekt som vi nu diskuterar. Då kan man naturligtvis säga att det är klart att med en sådan här kostnadsstegring för projektet, kommer också priserna för den vara som skall produceras att påverkas.

Självfallet, herr Burenstam Linder, skulle vi ha returnerat utredningen om den inte hade innehållit alla dessa uppgifter. Statsföretags styrelse skulle väl inte praktiskt taget enhälligt ha kunnat ta ett beslut och rekommendera regeringen detta projekt, Stålverk 80, om styrelsen inte hade haft koncernens bedömning av de ekonomiska förutsättningarna också för framtiden. Nej, så här långt i naivitet behöver man inte gå, herr Burenstam Linder, även om man försöker använda sig av en egen och alldeles speciell debatteknik. Vi är från regeringens sida, herr Burenstam Linder, självfallet intresserade av att ta spjärntag mot inflationen. Det har vi visat i den förda politiken. Det kommer att vara en av de stora politiska uppgifterna också framöver. Men vi råder inte över prisutvecklingen i andra länder. Vi har skyldigheten att söka anpassa oss efter denna utveckling så långt det nu är möjligt och skydda oss mot den så långt det går. Men vill vi ha varor från de andra länderna och vill vi sälja till de andra länderna, får vi rätta oss efter de priser och de kostnader som man har i de andra länderna och söka skydda oss så långt det är möjligt inom vårt eget lands gränser och framför allt se till att vi skyddar medborgarna mot de svårigheter som kan uppstå i spåren av en sådan prisutveckling. Det är en politik som vi har fört och som vi kommer att föra. Men ställs vi inför så betydande kostnadsstegringar som inträffade under 1974, är det givetvis riktigt att vi söker noggrant beräkna dem och resonerar om hur de eventuella nya kostnaderna skall täckas den gången vi på ett bättre sätt, med fakta som underlag, kan få dem redovisade.

Herr talman! Om industriministern behöver citera Frans Nilssons artikel i tidningen Arbetet för att få stöd för talet att regeringen har visat öppenhet i debatten omkring Stålverk 80, är han väldigt trängd. Jag tror att även industriministern måste erkänna att den artikeln inte alls är skriven för att berömma regeringen för stor öppenhet. Den är skriven exakt för det som står i rubriken, nämligen: ”Räta ut frågetecknen kring Stålverk 80”. Näringsutskottet var enhälligt i fråga om Stålverk 80, konstaterade industriministern. Det är väl ändå inte riktigt rätt. Vi moderater framförde i en reservation den synpunkten att man, för att begränsa riskerna när man skulle förverkliga en affärsidé som man i och för sig kunde bedöma såsom möjlig att genomföra, skulle söka samarbete med andra företag. Jag tror att det kommer att visa sig — det kanske redan har visat sig — att det hade varit ganska klokt att följa den linjen. Det var synd att regeringen då var så hårt bunden av en princip som man nu synes ha släppt. Industriministern säger också, som bevis för hur villig han är att samarbeta med enskilda företag i ett sådant sammanhang som vi här talar om, nämligen Stålverk 80, att man förra hösten har bildat ett stålbranschråd. Men det förhållandet att man bildar ett organ för att konferera, utbyta information eller hålla anföranden måste rimligtvis vara en helt annan sak. Jag tycker därför att det var ett något förvånande argument. Sedan återvände industriministern till att herr Wachtmeister skulle ha sagt nere i Oxelösund att man, om man skall ha ett samarbete, skall ha det med avnämarna av de produkter man tillverkar. Det är inget fel i den principen, men jag upprepar att vad regeringen gjorde i maj 1974 var att i princip förkasta ett samarbete. Det är hur klart som helst. Vad det sedan gäller miljöfrågorna vill jag understryka ytterligare en gång att jag inte tog upp dem för att få en stor debatt om de frågorna, utan jag tog upp dem endast för att peka på att det här finns problem för NJA. Även om NJA har fyrdubblat antalet akademiker bland sina anställda möter det allvarliga problem i samband med utbyggnaden av Stålverk 80. Det gör det ur min synvinkel litet förvånande att man skulle ha så mycket administrativa resurser att man skulle kunna sätta in dem på en ytterligare utvidgning av granskningen. Genom att industriministern velat bredda debatten — vilket jag är tacksam för — måste också jag lägga fram några synpunkter när det gäller miljöfrågorna. Jag upprepar: Vad som är absolut ostridigt är det som sägs redan inledningsvis i naturvårdsverkets utlåtande, nämligen att naturvårdsverket bedömer ansökningarna och miljövårdsambitionerna när det gäller Stålverk 80 helt annorlunda än industriministern - mycket lättsinnigt — gjorde i sin proposition föregående år. För att motbevisa denna min tes tar industriministern ett citat från s. 5 i utlåtandet. Jag tror att det var detta uttalande industriministern åsyftade: ”För beräkning av stoftutsläppen har bolaget utnyttjat naturvårdsverkets emissionsriktlinjer. Dessa är emellertid framtagna för normalfallet. För ett verk av Stålverk 80:s storlek kan betydligt lägre utsläpp räknat per ton stål uppnås.” Det avgörande är att stoftutsläppet är bara en bit i det hela. Det finns vidare utsläpp i vatten, muddring av enorma sandmassor på kontinentalsockeln, bullerstörningar i samband med dessa muddringsarbeten — man har tänkt sig att muddra dygnet runt till glädje för sommargäster och andra — utsläpp av svaveldioxid och en mängd andra saker. Litet längre ned på samma sida i naturvårdsverkets yttrande anförs när det gäller buller: ”Enligt naturvårdsverkets uppfattning är därför bolagets beräkningar av bullernivåerna för Stålverk 80 orealistiska och alltför optimistiska. Naturvårdsverket förutsätter att bolaget på samma sätt som i fråga om luftföroreningsutsläpp vidtar omfattande åtgärder för att innehålla för nuvarande verksamhet givna villkor.” Det är ett helt annat språk, och det passar bättre in i den bild som jag försökt ge av det här utlåtandet. Industriministern talade vackert och riktigt om hur betydelsefull miljövården är och att man måste slå vakt om den. Det är bra att det sägs på detta stadium, för nu har nämligen regeringen i sin hand att göra en prövning och ange riktlinjer på olika sätt till koncessionsnämnden. Det är bra att industriministern här har klart sagt ifrån att det inte skall tas några speciella hänsyn därför att det här är något särskilt projekt utan att miljövården är viktig för de enskilda människor som kan komma att träffas av utsläpp om åtgärder inte vidtas.

Vad slutligen gäller kostnadsberäkningarna sade jag i mitt föregående inlägg att man för mindre än ett år sedan förutsåg en kostnad på 4,6 miljarder och att jag inte skulle bli förvånad om det snarare skulle komma att kosta 7 miljarder. Jag är medveten om att mitt uttalande kan tolkas på olika sätt. Om jag säger att kostnaden snarare blir 7 miljarder än 4,6 miljarder, kan det formellt innebära att kostnaden kommer att ligga närmare 7 miljarder. Men logiskt sett är det väl också riktigt att det uttalandet kan innebära att kostnaden verkligen blir 7 miljarder. Vill industriministern ha ett sådant ställningstagande från mig vill jag säga att jag kan tro att det kommer att kosta 7 miljarder. Jag säger inte att det kommer att kosta 7 miljarder, eftersom jag inte har underlag för en sådan bedömning. Men med den takt i kostnadsstegringarna som redan föreligger kan man inte utesluta att kostnaden kommer att hamna där. Det får vi dock se. Det är kanske för tidigt för industriministern att ironisera över att jag inte uteslutit den möjligheten att det skulle kunna bli så dyrt. Artikeln i Dagens Nyheter om kostnadsstegringar för Väröprojektet är inte löjlig. Det är en intressant artikel om att en anläggning, som när den byggdes kostade 400 milj.kr., skulle kosta 800 milj.kr. om den hade uppförts ett antal år senare. Jag har inte sagt att artikeln är löjlig, men jag menar att industriministerns argument som stöd för det förhållandet att man redan nu måste ändra sin bedömning av hur dyrt Stålverk 80 kommer att bli är löjligt. Den kalkyl som gjordes för mindre än ett år sedan, när man var medveten om inflationstrycket både i Sverige och i andra länder, utfördes i löpande priser. Man hade alltså redan tagit hänsyn till inflationen. Denna kalkyl slutade på 4,6 miljarder. Nu, mindre än ett år senare, säger man att det kanske kommer att bli 20 96 dyrare. Det är något helt annat. Man kan inte skylla denna ändrade bedömning på den inflation som inträffat under 1974, ty en stor del av 1974 hade faktiskt redan förflutit när industriministern här i riksdagen förklarade att Stålverk 80 i löpande priser skulle kosta 4,6 miljarder. Han kan alltså inte hänvisa till hela den inflation som inträffat under 1974. Jag upprepar också att man egentligen inte alls kan hänvisa till inflationen, eftersom kalkylen är gjord i löpande priser.

Herr talman! Bara ytterligare några kommentarer. Jag har sannerligen inte, som herr Burenstam Linder tror, haft något behov av beröm för regeringens vidkommande när jag har pekat på redaktör Frans Nilssons artikel i Arbetet. Jag sade i anslutning till rubriken för artikeln — ”Räta ut frågetecknen kring Stålverk 80” — att det finns anledning att ställa en rad frågor och att Frans Nilsson tycker att de bör kunna besvaras. Han säger i artikeln: ”Det går att rada upp fråga efter fråga. Jag är övertygad om att de flesta kan besvaras när de väl ställs.” Men jag citerade också ordagrant vad han samtidigt sade, nämligen: ”Förberedelserna för stålverket har hittills av allt att döma handlagts med stor skicklighet. Det har dessutom skett under osedvanlig öppenhet.” Jag ville anföra att det förelåg en annan uppfattning än den som herr Burenstam Linder redovisade, och jag hävdar att detta projekt omgivits med mycket stor öppenhet. Så är fallet med de statliga projekten, och det har samband med den rutin som vi har. Projekten skall förberedas, utredas, offentliggöras och diskuteras av vederbörliga instanser. Det betyder att kostnadsberäkningarna för Stålverk 80 gjordes under 1973 med den slutgiltiga finslipningen inom NJA:s ledning och Statsföretag hösten 1973 för att sedan presenteras för regeringen och lämnas över till riksdagen i början av år 1974. Man kunde alltså då inte ta hänsyn till mer än vad man bedömde som en normal eller i någon mån inflationspåverkad prisutveckling. Men att den för vissa artiklar skulle gå så långt som kanske upp till 60 96 fanns ingen möjlighet att förutse. Därför, menar jag, är det ganska rimligt, när man nu eventuellt skall göra ett försök till en ny kostnadsbedömning, att man gör det på underlag —- om det går - av den upphandling som kommer att ske inom de närmaste månaderna. De siffror som jag har anmält här är — det har jag sagt två gånger tidigare — ytterst preliminära och kan inte ligga som underlag för en mera slutgiltig bedömning av vad den kostnad kan bli som Stålverk 80 till sist betingar. Jag sade att näringsutskottet var enhälligt i sitt betänkande om själva principen om byggandet av Stålverk 80, men jag är medveten om att det förekom en rad av reservationer, bl.a. de som herr Burenstam Linder själv har åberopat. Kring själva affärsidén var utskottet emellertid enigt —- på samma sätt som Oxelösundschefen uttalade att han tidigt stödde affärsidén och var anhängare av den. Han har kommit tillbaka och anmält att hans eget företag kommer att bygga motsvarande anläggning — inte en storleksmässigt men till produktion och uppläggning ganska likartad anläggning. Det har jag velat åberopa såsom en ytterligare bekräftelse på att det material som presenterades som underlag för beslutet om Stålverk 80 var så fullständigt som det över huvud taget var möjligt att åstadkomma. Det var i detta sammanhang jag erinrade om den princip om samarbete som chefen för Oxelösunds Järnverk redovisade. Han ville inte ha ett samarbete med staten i fråga om utbyggnaden av stålverket, men han ville samverka med avnämarna av de produkter man kommer att framställa i stålämnesverket. Jag sade att det är ganska rimligt att en chef för ett statligt verk kan vara bärare av samma princip. Jag vågar garantera att direktör Edström i NJA inte står främmande för sådana samarbetstankar, då skulle han ju över huvud taget inte ha kunnat gå in i en diskussion med Krupp. Och han är lika intresserad av en samverkan med svenska företag, vilket diskussionen med SKF visar; andra diskussioner skall jag här inte redovisa. Jag tycker att mitt uttalande om den administrativa uppläggningen bör ha gjort klart för herr Burenstam Linder att vi måste anpassa administrationen med hänsyn till de arbetsuppgifter som föreligger. Och redovisningen av det antal högskoleutbildade som har rekryterats till NJA är ju en bekräftelse på detta. Det är ju också utomordentligt tillfredsställande att det är en mycket låg personalomsättning inom NJA. Den har utvecklat sig mycket gynnsamt både då det gäller de kollektivanställda och då det gäller tjänstemännen. Jag skall inte uppehålla mig ytterligare vid miljöproblemen. Jag har bara velat säga att den diskussion som har förts om de problemen i anslutning till naturvårdsverkets skrivelse ju framför allt har gått ut ifrån den inledande skrivningen i naturvårdsverkets brev och i mycket har tappat bort innehållet i skrivningen. Det jag speciellt ville poängtera var att samtliga emissionsmängder som NJA har angivit faller inom gränsen för gällande tillåtna värden. Jag respekterar givetvis vad naturvårdsverket säger. Men hittills angivna tillåtna emissionsvärden har varit relaterade till varje ton producerat stål. Med en produktion av 4 miljoner ton kommer man upp i sådana totala mängder utsläpp att tidigare värden måste omprövas. Det är en skrivning som jag har hämtat från NJA ,där man är helt införstådd med detta.

Den diskussionen bör kunna föras så att vi så småningom får en redovisning av hur långt man kan komma i tillgodoseende av dessa intressen och hur långt detta kan motsvara anspråken med de — trots allt — motsatta utgångspunkterna som i detta fall gäller sysselsättning och inkomster. Men någonstans måste man kunna enas, och den första förutsättningen är att man är öppen för en diskussion om dessa ting.

Herr talman! Det är inte så många månader sedan vi här i riksdagen diskuterade och fattade beslut om den framtida bostadspolitiken. Vi nådde då bred majoritet i de grundläggande frågorna, t.ex. angående bostadsbyggandets finansiering, vissa markfrågor och konkurrens i byggandet — frågor som är väsentliga för att vi skall kunna komma närmare vårt mål att avskaffa den trångboddhet som fortfarande finns och att bryta de segregationstendenser som också förekommer. Det beslut som vi då fattade hoppas jag skall leda fram till att alla människor inte bara skall ha tillgång till en bra bostad utan också skall få möjlighet att välja just den boendeform som de önskar. Jag har nämnt hur en bred majoritet här i riksdagen ville angripa problemen för att nå de bostadspolitiska målen. Jag tror naturligtvis att de partier, moderaterna och vpk, som vart och ett från sina utgångspunkter anvisar andra lösningar har samma målsättning som majoriteten. De olika partiernas och grupperingarnas ståndpunkter har dock inte förändrats särskilt mycket sedan vi debatterade dessa frågor i december månad. Det har framgått av de motioner som väckts, vi har märkt det under de diskussioner som förts i utskottet och det återspeglas också i de utskottsbetänkanden som vi nu har att behandla. Vi har bl.a. noterat att moderaterna fortfarande är motståndare till det s.k. markvillkoret, som vi beslöt införa i december månad, och i en motion har yrkat att riksdagen skall ändra det fattade beslutet. Utskottet har helt naturligt inte kunnat gå med på detta. Jag upprepar för min personliga del ungefär vad jag sade i höstas, nämligen att centern kommer att medverka till att positiva beslut fattas till förmån för alla förslag som motverkar markspekulation. Vi ser beslutet om markvillkoret som en sådan positiv åtgärd, som bör kunna medverka till att vi avdramatiserar den kommunala markdebatten. Vpk å sin sida är otåligt över att vi när det gäller markvillkoret har en för lång övergångstid innan det kommer i full tillämpning. Vi finner det vara rimligt att när vi gör sådana här förändringar också ha en relativt läng anpassningsperiod, vilket f. ö. också flera remissinstanser påpekade under den remissbehandling som föregick förslaget och beslutet. Även i vad gäller finansieringen är uppfattningarna naturligtvis oförändrade sedan december månad. Moderaterna vill att vi så småningom skall få ett subventionsfritt lånesystem, alltså inte riktigt nu med detsamma utan efter en övergångsperiod. Vpk återkommer till kravet på en låg och fast ränta utan att tala om var man skall ta pengarna till den saken. Man kräver också en totalfinansiering, men här ligger det ett utredningsförslag, och i sådana fall hör det ju inte till den vanliga ordningen att ett utskott uttalar sig i någon riktning. När vi i december debatterade bostäderna fanns det några frågor där större grupper fördelade sig så jämnt på olika åsikter att vi måste företa lottningar. Det gällde bl.a. förslag om att låneunderlaget för småhus skulle motsvara pantvärdet och förslag om lånegränser för enskilt ägda enfamiljshus. Här vann olika grupperingar var sin gång, och det var väl ganska rättvist i en jämviktsriksdag. Det var alltså i december vi fattade de här besluten. I januari väckte de som hade förlorat i lottningen i resp. frågor nya motioner, och det kanske också var helt rimligt att göra så. När vi behandlade årets motioner i utskottet framstod det så småningom en majoritet för att vi borde frysa dessa frågor och låta decemberbeslutet stå fast t. v.; beslut är naturligtvis alltid sådana att de står fast bara t. v. Majoriteten i utskottet har kommit fram till det här beslutet om en frysning på grund av den korta tid som har förflutit och med tanke på den ryckighet i besluten som skulle uppstå, om vi hade samma utdelning i ett lotteri även i dag och vann i var sin fråga, men omvänt mot förra gången. Vi tycker inte att det skulle bidra till riksdagens anseende, och därför föreslår vi att det beslut som fattades i december skall ligga kvar. När det gäller reglerna för låneunderlag för småhus var pressmeddelandet från bostadsdepartementet i går både glädjande och intressant — glädjande därför att riksdagen i höst får förslag om ändrade regler i enlighet med beslutet i december, vilka gör det möjligt för flera att välja boendeform, och intressant därför att de nya reglerna vidgats till att gälla även småhus med hyresoch bostadsrätt. För det är väl så man skall tyda pressmeddelandet, herr bostadsminister, att det gäller alla småhus — både egenägda och sådana som upplåts med hyresoch bostadsrätt? Jag ställer frågan därför att jag har hört i dag på morgonen att pressmeddelandet har tolkats olika; det har sagts att de egenägda småhusen skulle vara undantagna och att några förslag beträffande dem inte skulle vara att vänta till hösten. Själv läser jag budgetpropositionen tillsammans med pressmeddelandet så, att förslagen skulle gälla alla, men jag skulle vara glad om bostadsministern ville svara på den här frågan i dag för att undanröja de missförstånd som eventuellt kan råda. Vi vet att bostadsbyggandet har haft en alltför ensidig inriktning under flera år och att detta har lett fram tillytt snabbt ökande av antalet outhyrda lägenheter. Om de tomma lägenheterna vore jämnt spridda över landet, skulle problemet vara betydligt mindre. Nu drabbas ju vissa kommuner mycket hårt. De flesta outhyrda lägenheterna finns i storstadsområdena. Man kan fråga sig varför vissa kommuner har hamnat i den här situationen. Det finns väl flera orsaker till det. Naturligtvis skall vi inte sticka under stol med att statsmakternas intentioner ibland har varit medverkande. Men det har också ibland varit en alltför optimistisk planering i kommunerna. Som jag tidigare sade har det även varit en alltför ensidig inriktning av byggandet. Givetvis kan det finnas andra skäl i en del kommuner. Man kan ha varit litet felunderrättad om vad vissa industrier har haft för planer. När dessa planer inte förverkligats, har kommunerna stått där med sina tomma lägenheter, och det har kanske då inte varit så mycket som kommunerna själva kunnat råda över. Kommuner och bostadsföretag måste naturligtvis bära sitt stora ansvar för den situation som har uppstått. Men det är väl orimligt att de ensamma skall bära bördan. Även andra måste till, och det är då bara staten som här kan skjuta till medel. Redan 1972 skapades också möjlighet till lån för att täcka hyresförluster. Den långivningen är begränsad till förluster för åren 1971-1974, men i budgetpropositionen föreslås nu att lån för täckande av hyresförluster också skall kunna utgå för åren 1975 och 1976. Majoriteten i utskottet har inte haft någonting att erinra mot detta. Att bevilja hyresförlustlån är naturligtvis inte någon långsiktig lösning. Det är angeläget att andra användningsformer blir möjliga i större utsträckning, liksom att man på allvar tar itu med problemet och försöker lägga fram nya och konkreta förslag. Därför får vi hoppas att den delegation av kommunalpolitiker som regeringen har tillsatt — eller kommer att tillsätta — också skall vara utrustad med goda och realistiska förslag. När det gäller framtiden är det givetvis angeläget att planera rätt och vara lyhörd för människors önskemål. Det är glädjande, tycker jag, att småhusandelen i nyproduktionen nu har stigit till ett så högt procenttal. Men det är också angeläget att man planerar dessa småhusområden med lika mycket förutseende som andra områden. Risken är att man med för stora småhusområden får precis samma sterila miljöer som vi har i vissa områden med flerfamiljshus. Det är inte bara att säga att här skall vi bygga småhus. Det fordras här precis lika mycket planering för att det skall bli en god boendeform. I propositionen 150 förra året föreslog bostadsministern att vissa bidrag skulle utgå för att förbättra befintliga miljöer och att man då skulle prioritera områden med uthyrningssvårigheter. Hela utskottet hälsade naturligtvis detta med tillfredsställelse. Men en minoritet i utskottet, som jag tillhörde, tyckte att de aviserade bidragen var alltför blygsamma. Nu återkommer bostadsministern i budgetpropositionen med samma blygsamma belopp, 30 milj.kr. Listan över vad dessa pengar skall räcka till är emellertid fortfarande lika lång. Vad har då bostadsministern tänkt sig att man skall kunna använda de här pengarna till? Jo, bidrag skall kunna utgå för förbättring av trafiksäkerhetsförhållandena, för åtgärder som avser konstnärlig gestaltning, anordnande av mindre lokaler för hobbyverksamhet och samvaro, komplettering av boendeservice, förbättring av otillfredsställande utemiljöer i syfte att tillgodose behov av lek, rekreation, motion, samvaro och andra fritidsaktiviteter. Stöd skulle också utgå för att begränsa buller och luftföroreningar. Listan är lång och angelägen. Vi som representerar minoriteten i utskottet anser att det är mycket angeläget att skapa möjligheter till förbättring av de miljöer som det här är fråga om, och vi tycker det är missriktad sparsamhet att vara så återhållsam med pengar som majoriteten är. Här gäller det också att göra områden med svåruthyrda lägenheter mer attraktiva och att på det sättet också minska hyresförlusterna. Jag är övertygad om att alla inser angelägenheten av att åtgärder vidtas, men vi som reserverat oss prioriterar tydligen detta litet mer än majoriteten gör. Avslutningsvis vill jag uttala min tillfredsställelse med att det råder så stor enighet om bostadspolitiken som fallet är f.n. Det är väldigt angeläget att det gör det, för frågan är så viktig för alla människor att politikerna verkligen måste samla sig för att nå samförståndslösningar, liksom det är synnerligen viktigt att politikerna blir ännu mer lyhörda för människors önskemål och planerar och beslutar i största möjliga utsträckning just enligt dessa önskemål. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där mitt namn återfinns och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det har gått drygt ett kvartal sedan den svenska bostadspolitiken var föremål för en genomgripande omprövning av riksdagen, och dagens debatt kommer väl att påverkas en hel del av de beslut som fattades i december. Flera av de frågor som tilldrog sig det största intresset i decemberdebatten kommer förmodligen att ta ett mindre antal debattminuter i anspråk nu. Ståndpunkterna är i huvudsak desamma om man undantar den ovanliga kohandel som har förekommit i anslutning till utskottsbehandlingen på ett par punkter. Vi moderater har förnyat våra krav i våra motioner, vilka sedan har följts upp i reservationer till civilutskottets betänkande nr 7. Och låt mig redan nu, herr talman, få yrka bifall till de reservationer där herr Adolfsson, herr Danell eller jag själv står antecknade. Ståndpunkterna är desamma, framhöll jag nyss, vilket skulle kunna vara skäl till ett ganska kort inlägg. Emellertid utgörs en inte så liten del av den politiska processen av ett ständigt upprepande av ståndpunkter och budskap. För oss som agerar i debatten kan den upplevas som en smula tjatig ibland — för dem som mera sporadiskt lyssnar till oss politiker kan ett för oss uttjatat argument upplevas som en nyhet och ibland t.o.m. som en överraskande nyhet. Inte minst på bostadspolitikens område är det viktigt att debatten hålls så levande som möjligt. Dels finner många bostadspolitiken vara ganska svårbegriplig, dels utgör den förda bostadspolitiken under 20-30 år ett exempel på vad som sker då socialism omsätts i praktisk verklighet. Jag känner ett alldeles särskilt starkt behov av att understryka moderata samlingspartiets principiella uppfattning. I motsats till bostadssocialismens företrädare anser vi det vara självklart att människornas önskemål och behov skall styra bostadsproduktionen. I det genomreglerade och låsta planhushållningssamhället tvingas socialisterna ta till gallup, enkätundersökningar eller då och då återkommande och ytterst kostnadskrävande folkoch bostadsräkningar. Sådana metoder vill vi ta avstånd från. Vi förordar valfrihet, en fri marknad. Det är vägen att nå målet. Detta mål kan uttryckas på många sätt, t.ex. så som bostadsstyrelsen har gjort, nämligen att hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader. Av flera orsaker vill jag här särskilt peka på reservationen 3, som berör frågan om andelen småhus. I ett samhälle som bygger på valfrihet skall de människor som vill bo i småhus också få göra det. För oss moderater är detta en självklarhet. Tyvärr har regeringspartiet under de gångna åren visat ett ganska ringa intresse för småhusboendet. År efter år har vi från vårt håll drivit kravet att andelen småhus i nyproduktionen borde vara avsevärt större. Vi har visat på ett stort antal länder i vårt grannskap där man har låtit människornas egna önskemål och behov styra bostadsproduktionen och där andelen småhus har varit avsevärt större. När vår andel småhus tidigare har legat på 30 96 har den i flera andra länder legat på 50-60 96. Men, herr talman, opposition lönar sig trots allt. För några år sedan gjorde regeringen reträtt också på bostadspolitikens område — jag ser att bostadsministern nu småler, och det gläder mig — och de senaste åren har man mer eller mindre motvilligt insett att människorna måste få bo som de själva önskar. På s. 16 i utskottets betänkande kan kammarens ledamöter sålunda finna uppgiften att småhusandelen för under 1974 påbörjade lägenheter var 66 96. I vår reservation har vi emellertid ansett det vara viktigt att uttala, att man nu inte enbart skall beakta den aktuella efterfrågan utan också ta hänsyn till det tidigare kravet att det totala bostadsbeståndet skall anpassas till efterfrågan. Att vi särskilt understryker detta och att vi i reservationerna 11 och 12 samt i det särskilda yttrandet nr 1 ytterligare pekar på åtgärder som kan göra det lättare för människor, inte minst för unga familjer, att förverkliga önskemålet om ett egethem kan också ses mot bakgrund av de röster på den politiska vänsterkanten som nu blir alltmer högljudda. Kommunisterna ägnar sålunda sitt huvudsakliga intresse åt flerfamiljshusprogram och åt de kollektiva boendeformerna. Och från de unga i regeringspartiet ropar man nu: Stoppa småhusraseriet! Ja, från barn och fulla skall man höra sanningen, säger ett gammalt talesätt. Hur är det, herr Bergman och ni andra som representerar den äldre generationen i regeringspartiet, är det egentligen era ungdomar i partiet som vågar uttala regeringspartiets verkliga uppfattning om människornas önskan att bo i ett egethem? Efterkrigstidens bostadsproduktion uppvisar två motsägelsefulla drag. Det ena utgörs av en imponerande nyproduktion, som har lett till en väsentligt högre bostadsstandard och till en betydande förnyelse av bostadsbeståndet. Det andra utgörs av en bostadsmiljö, som upplevs så steril och miljömässigt oacceptabel att människorna tar avstånd från den, och av en kostnadsutveckling som har gått så långt att människor genom öppet köpmotstånd vägrar att acceptera erbjudna lägenheter. För alla dem som har varit och är engagerade i produktion och förvaltning av bostäder, t.ex. byggledare, tekniker och byggnadsarbetare, ter sig också resultaten besvärande, eftersom deras yrkesskicklighet och förmåga orättvist blir ifrågasatt. Men man skall samtidigt väga in att resultaten också beror på det sätt på vilket politiken har utformats. Inget annat samhällsområde har blivit så politiskt styrt, så bundet och reglerat som just bostadspolitiken. På inget annat samhällsområde har den socialistiska politiken gått så långt, fört med sig en så förödande byråkrati och detaljreglering. I civilutskottets betänkande nr 7 redovisas nu resultaten av de socialistiska experimenten. Utskottet har således behandlat departementschefens förslag att riksdagen skulle medge att lån för täckande av hyresförluster får utgå även för sådana förluster som uppkommer under åren 1975 och 1976, och man går vidare med principen att också efterge lån. Utskottets majoritet säger ja till detta. Att centerpartiets och folkpartiets representanter accepterar denna fortsatta långivning och framför allt eftergifterna av hyresförlustlån liksom förslaget om täckning av förluster som belöper på de s.k. minoritetsintressenterna förvånar mig. Visst har ni väckt motioner i anslutning till dessa frågor, men varför har ni inte följt upp dem? Ni kunde ha markerat er syn på resultaten av de socialistiska experimenten på något sätt, t.ex. genom ett särskilt yttrande, om det nu inte gick att vara med på vår reservation. Att socialdemokraterna och den ende kommunisten i utskottet tillstyrkt förslaget är mera förståeligt; så här rättar man till misstag i ett socialistiskt samhälle, dvs. skattebetalarna får betala. Vad kostar det då skattebetalarna? Är det här verkligen någonting att bråka om? Kammarens ledamöter kan själva på s. 12 i betänkandet konstatera att antalet tomma lägenheter i september 1974 var ca 26 000. Av dessa fanns drygt 24 000 i de allmännyttiga och de kooperativa företagens fastigheter. Av tabellen på s. 13 framgår det att hyresförlusterna inte var så små precis. De har också ökat under de senare åren. 1971 beviljades lånebelopp om 29,8 miljoner, 1972 beviljades 91,7 miljoner och 1973 beviljades 146 miljoner. Men att bevilja lån är väl inte så farligt? Man får ju så småningom igen pengarna, och under lånetiden uppbärs väl marknadsränta? Får jag då be kammarens ledamöter att titta närmare på en rad mitt på s. 13. Av den framgår att t.o.m. december 1974 har lån för 48 milj.kr. efterskänkts. Det framgår också att låntagare med lån omfattande 131 milj.kr. beviljats räntefrihet. I oktober 1974 låg i kanslihuset många ansökningar om eftergift av hyresförlustlån. Jag lämnade i en interpellation några uppgifter om det, och jag kan upprepa dem nu.

Detta leder fram till frågan: Hur är det egentligen ställt med ekonomin i de allmännyttiga bostadsföretagen? Hur sköts de? Hur har styrelseledamöterna egentligen skött sina uppgifter under alla dessa år? Ekonomin i ett mycket stort antal av dessa företag har under de senaste tre fyra åren undergått en radikal och katastrofal förändring. Många företag har alltmer ökade förluster och en mycket besvärande likviditetssituation. Den väsentligaste orsaken till den snabba försämringen är det starkt ökade antalet tomma lägenheter. Då företagens eget kapital endast uppgår till 1 96 av produktionskostnaden och företagen oftast inte har några som helst fonder eller annat eget kapital, uppkommer snabbt vid ett relativt stort antal tomma lägenheter ett sådant balanserat underskott, att företag i bolagsform kan tvingas upprätta likvidationsbalansräkning. Då företaget således inte har något reservkapital och i sina hyreskalkyler haft principen självkostnadstäckning vid full uthyrning, blir också likviditeten mycket ansträngd. Men det är inte —- även om man kan tro det —- de tomma lägenheterna som har försatt de allmännyttiga företagen i ett svårt ekonomiskt läge. Företagen har i sina förhandlingar med hyresgästföreningarna inte lyckats erhålla full kompensation för de ständigt ökade driftkostnaderna. Hyresgäströrelsen har genom lagstiftningen fått en alltmer ökad makt, och inom dessa led börjar en allt radikalare falang göra sig märkbar. Man vägrar att acceptera någon som helst hyreshöjning, man hävdar att samhället skall ta på sig mer och mer kostnader. Ytterligare en orsak till det försämrade ekonomiska läget är att företagen tidigare åkt snålskjuts på nyproduktionen. De har, kanske både medvetet och omedvetet, vältrat över en hel del kostnader på nyproduktionen. När nu nyproduktionen skärs ned radikalt i de allmännyttiga företagen står företagen med en alltför stor administrationsapparat. Många av de här företagen har således levt på konstgjord andning under de senaste åren. Likviditetsmässigt har företagen fått ett tillskott genom hyresförlustlånen, men observera att hyresförlustlånen ju inte påverkar resultatet, utan de är enbart en likviditetsförstärkning. Så tillkom rätten att avskriva dessa hyresförlustlån, och därigenom förbättrades resultaten.

Vad gör man då? För att klara likviditeten har man begärt anstånd med räntor och amorteringar. Det tycks vara ganska vanligt att bostadsstyrelsen beviljar ett halvårs uppskov med räntor och amortering på bostadslånen, och på så sätt rullar dessa bostadsföretag stora skulder framför sig. Det tycks också vara vanligt att företagen skjuter på betalningen av räkningar från kommunen i vad gäller renhållning, vatten osv. Detta påverkar förstås även kommunens likviditet. Som nämnts söker företag med stort antal tomma lägenheter klara sig genom att få hyresförlustlån, som man sedan begär avskrivning av. Eftersom kommunerna tillskjuter viss del, blir detta en kraftig belastning på den kommunala ekonomin, vilket drabbar samtliga skattebetalare. Som exempel kan nämnas att det för Göteborgs del innebär ca 50 öre per skattekrona och år. Ett annat alternativ vore att låta företagen gå i likvidation och konkurs. Hur skulle detta komma att påverka kommunens ekonomi? I de flesta fall har kommunen tecknat kommunal borgen för det statliga bostadslånet. Vid en konkurs är bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna skyldiga att bevaka sin fordran, och i de flesta fall torde det vara sannolikt att bostadsstyrelsen får överta fastigheten. Om bostadsstyrelsen således skulle ropa in fastigheterna kan styrelsen sedan kräva kommunen på inlösen av det statliga bostadslånet. Detta innebär för 1 000 lägenheter ca 25-30 miljoner. Samtidigt skall vi veta att 1000 tomma lägenheter innebär ett hyresbortfall på ca 8 milj.kr. per år. Om staten genom att avskriva hyresförlustlånen står för någonting mellan 3 och 4 milj.kr. och kommunen står för mellan 4 och 5 milj.kr. skall det ställas i relation till engångsinsatsen på 25-30 milj.kr. Det har också diskuterats att man skall försöka förbättra uthyrningen genom en sänkning av hyrorna. Jag tror att hyrans storlek har en ganska underordnad betydelse. Den väsentliga orsaken till det stora antalet tomma lägenheter i vissa områden är dels lägenheternas utformning, dels och kanske framför allt bostadsområdets karaktär och inte minst det rykte som området har. Men då huvudparten av hyresgästerna nu har bostadsbidrag skulle en hyressänkning inte innebära någon väsentlig förändring av nettoboendekostnaden. Vissa områden torde det finnas förutsättningar att göra mer attraktiva, och försök i den riktningen pågår också. På det sättet kan man höja områdets status. Ett radikalt och till synes kanske utopiskt alternativ vore att genom omplacering av hyresgästerna tömma vissa fastigheter och riva dem. Jag läste i Expressen för en tid sedan attt.o.m. ordföranden i Göteborgs hyresgästförening ropade ut att man skulle riva husen med de omoderna lägenheterna i Göteborgs innerstad och flytta ut de 4 000 människor som bor i där till de tomma lägenheterna utanför staden. Trots att detta förefaller en smula verklighetsfrämmande kanske det ändå inte skulle skada att räkna ut vad de ekonomiska konsekvenserna av en åtgärd av det slaget skulle bli. Göteborg med dess många tomma lägenheter i ytterområdena ligger kanske bra till för det räkneexperimentet. Om man alltså hittar ett begränsat område med ca 1000 lägenheter som helt skulle kunna tömmas, kan man tänka sig att dessa fastigheter rivs, och ersätts med småhus i stället. Markexploateringen är redan gjord, serviceanläggningarna finns. Det enda markarbete som skulle behöva göras är kanske matargator o. d. Hur många småhus kan man få in på det här markområdet? Vilket pris måste varje tomt betinga för att man skall kunna lösa lånen i de fastigheter som rivs? Vilken subvention blir nödvändig per tomt för att man skall få ett acceptabelt tomtpris? Och hur ställer sig dessa subventioner i förhållande till exempelvis 1 000 tomma lägenheter under en femårsperiod? Vi vet att de kostar 8 milj.kr. per år i hyresförlust, och multiplicerar vi den siffran med fem kommer vi alltså upp till 40 milj.kr. Herr talman! Den förda bostadspolitiken har verkligen skapat väldiga problem. Det går an så länge skattebetalarna håller tyst och betalar politikernas misstag. I utskottet har behandlats ytterligare ett förslag för att klara av misstagen som drabbar just skattebetalarna i de”berörda kommunerna. Jag tänker på det förslag som bostadsministern har fört fram i propositionen 15. Frågan gäller de allmännyttiga bostadsföretag som ägs av kommunen och en, som man kallar det, minoritetsintressent. En sådan kan vara exempelvis Riksbyggen eller ett byggföretag. Och så frågar man sig: Hur skall förlusterna fördelas mellan ägarna? Det naturliga vore att ägandedelen avgjorde fördelningen. Nej, säger bostadsministern och utskottsmajoriteten. Riksbyggen eller det enskilda byggföretaget har inte engagerat sig med vinstsyfte utan med syftet att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Och så anser man att skattebetalarna i kommunen skall stå för även denna del. I reservationen 14 framhåller vi att det inte finns några ”skäl att främja ytterligare möjligheter att med skattemedel dölja misstag hos de s.k. allmännyttiga bostadsföretagen”. Herr talman! Den bostadspolitiska debatten måste hållas levande, anförde jag för en stund sedan. Jag pekade på några skäl härtill. Jag är ganska övertygad om att vi också utan dessa skäl inte skall behöva konstruera några debattämnen på detta område. Den bostadspolitik som i dag förs är rätt lika den som tidigare har förts — tyvärr, herr bostadsminister. Det garanterar att den bostadspolitiska debatten även i fortsättningen kommer att vara tämligen intensiv.

Herr talman! Bostadssektorn upptar en stor del av samhällets produktionskapacitet. Många människor är för sitt levebröd beroende av bo stadsproduktionen. Genom långa rader av underleverantörer sprider sig volymförändringar i bostadsproduktionen till en rad branscher. Vissa områden kan påverkas mycket snabbt, medan andra får en längre omställningsperiod. Bland dem som behöver en ganska lång tidsperiod för att möta förändringar är kommunerna. Ofta har man bundit upp en tilltänkt produktion genom olika investeringar och redan fattade beslut. Bostadssektorn är tung och svår att manövrera. Den som vill se snabba resultat av ändrade önskemål från konsumenterna eller av politiska beslut blir nog lätt besviken. I allmänhet får man blicka över en något större tidsperiod, men då kan man i gengäld ofta tydligt se vad som hänt. De stora bostadspolitiska beslut riksdagen fattade i december förra året får antagligen viktiga konsekvenser. Hur utfallet slutligen blir kan vi se först i ett längre perspektiv. Härtill kommer att viktiga frågor fortfarande ligger under utredning. Om det i årets bostadsdebatt kanske inte finns lika mycket bränsle som tidigare år, betyder inte detta att frågeställningarna har förlorat i värde, utan endast att man i flera fall velat skaffa sig ett längre perspektiv för att se effekten av redan vidtagna åtgärder. Ett par stora förändringar i produktionen kan vi dock se. Det totala byggandet har sjunkit samtidigt som andelen småhus starkt ökat. Ett gammalt krav från folkpartiet om ökad andel småhus har därigenom uppfyllts. Målsättningen måste vara att valet av boendeform blir konsumentens sak. Kommunerna har ett avgörande inflytande över bostadsplanering och bostadsbyggande. När man nu på en del håll har fått svårigheter med outhyrda lägenheter, finns det här och var tendenser att dra ner bostadsbyggandet på en så låg nivå att vi i framtiden riskerar en ny bostadsbrist. Många människor bor fortfarande både trångt och omodernt. Från sociala synpunkter måste vi ge dem bättre förhållanden. Viktigt är här att kommunerna håller uppe sin planering på en realistisk nivå. En viktig del av bostadsdebatten under den senaste tiden har gällt de tomma lägenheterna. Herr Wennerfors ägnade en stor del av sitt anförande åt detta problem. En situation har uppstått som ingen väntat och få varit rustade att möta. En del företag har drabbats mycket hårt och har stått eller står inför en nästan omöjlig ekonomisk situation. Om orsakerna är det lätt att tvista. Mera angeläget är att dels söka klara upp situationen, dels försöka dra lärdomar för framtiden. De företag och kommuner som har tomma lägenheter gör stora ansträngningar för att komma till rätta med situationen. I storstadsområdena har antalet påbörjade lägenheter i flerfamiljshus starkt minskat. Detta är en konsekvens av uthyrningssituationen. Utskottet har godtagit regeringens förslag om hyresförlustlån och eftergift av sådana. I propositionen förekommer vidare ett par förslag som avser att begränsa hyresförlusterna. Det medgivande som lämnas till att bostäder temporärt utnyttjas som lokaler även av den art som inte kan räknas in i låneunderlaget bör enligt min uppfattning få en generös tolkning. Den aviserade särskilda delegation som skall se över uthyrningssituationen i områden med många tomma lägenheter får en viktig funktion. I ett pressmeddelande i går kväll fick vi veta att regeringen nu uppfyller riksdagens beställning och sammanför låneunderlag och pantvärde för småhus. Detta får stor betydelse för alla småhus, oberoende av upplåtelseform. Jag ansluter mig här till den tolkning av pressmeddelandet som utskottets ordförande gjorde. Även ändringarna i fråga om bostadslånen till flerfamiljshus och tidpunkten från vilken de garanterade räntesatserna skall tillämpas är viktiga. Alla dessa tre förändringar bidrar till att pressa boendekostnaderna. I fråga om valfriheten mellan tomträtt och äganderätt har det rått oenighet i utskottet. Utöver majoritetsskrivningen och det särskilda yttrandet vill jag för min del föra fram en synpunkt. Det är kommunen som skall välja om den vill sälja mark eller upplåta marken med tomträtt. En rad faktorer påverkar kommunen, t.ex. förväntad markvärdesstegring och behovet av planeringsfrihet. Men tyvärr kan kommuner tvingas sälja uteslutande därför att de har ett pressat ekonomiskt läge. De lån kommunerna får tenderar att bli allt kortare, räntan är hög, och så kan markkostnaderna bli så stora att man tvingas sälja även om andra skäl talat för tomträtt. Det finns tecken som tyder på ait denna situation kan bli allt vanligare. Finansministern har ett alldeles eget recept för hur problemen skall lösas. Han vill sälja mark. Till vem vet vi ej! Men detta problem kan bli besvärligt, och det finns all anledning att departementet noga följer utvecklingen. Bostadsstyrelsen har föreslagit en uppjustering av inkomstgränserna för vissa förbättringslån. I propositionen går man ungefär halvvägs. Vi anser här att man bör följa bostadsstyrelsen och har också fört fram detta i en reservation. I december förra året höjdes lånegränserna för både bostadsrätt och småhus. Genom att låneunderlag och pantvärde nu sammanförs blir situationen än bättre. I fråga om småhus kan dock fortfarande den egna insatsen bli betungande för barnfamiljer och låginkomsttagare. Vi anser det därför rimligt att man, för att ge de ekonomiskt svagaste grupperna möjlighet att välja ett småhus, söker åstadkomma ett system som underlättar finansieringen av kontantinsatsen. I vårt land har vi drivit konsumentupplysningen långt. Vid allt fler köp har vi hjälp av en varudeklaration. Men inte när vi i en eller annan form skaffar oss en bostad. Då om någon gång behövde konsumenten hjälp. Bostaden är långt viktigare än de flesta andra köp. Bostadsstyrelsen har lagt förslag. Det är obegripligt att vi ännu ej fått ett förslag från regeringen. Som tidigare påpekats var en av de viktiga förändringarna i december 1974 att lånegränserna höjdes för småhus och bostadsrätt. Däremot höjdes inte lånegränsen för enskilt ägda flerfamiljshus. Detta har lett till en omöjlig konkurrenssituation mellan olika byggherrekategorier. Till sist är det den boende som drabbas. Resultatet kan också bli att det inte byggs flerfamiljshus i enskild regi, men då bortfaller också en konkurrensfaktor. Det borde nu vara dags för regeringen att acceptera en höjning av lånegränserna för flerfamiljshus i enskild regi. De allmännyttiga företagen kommer ändå genom sin 100-procentiga belåning att ha ett klart övertag. Statens kostnad för en sådan åtgärd torde endast röra sig om något tiotal miljoner kronor. Civilutskottet handlägger inte frågor om taxering av landets bostadsfastigheter. Inte heller är det från strikt riksdagssynpunkt så, att effekterna av den omtaxering som nyligen ägt rum hör hemma under denna bostadsdebatt. Men kraftiga stegringar av taxeringsvärdena får i vissa fall så stora ekonomiska konsekvenser för de boende att det i hög grad blir en bostadspolitisk fråga. Starkt ökade boendekostnader utan höjd standard är inte en acceptabel utveckling. Det är också ytterst beklagligt när detta ser ut att drabba barnfamiljer eller familjer med låga inkomster. Taxeringshöjningarna tycks för småhus ha blivit betydligt högre än skattemyndigheterna räknat med. Orsaken ligger i själva mekanismen. Taxeringen bygger på marknadsvärdet. Särskilt i storstadsområdena har länge förts en bostadspolitik som prioriterat flerfamiljshus. Andelen småhus har varit låg — alltför låg. Folkpartiet har länge påtalat detta både i riksdagen och i kommunala församlingar. Efterfrågan på småhus har varit stor. Utbudet däremot litet. Så har köparen fått betala inte vad huset är värt utan det pris som drivits fram av efterfrågan, dvs. av den felaktiga bostadspolitiken. På detta alltför höga pris grundas nu de nya taxeringsvärdena på småhus. I t.ex. storstadsområdena tvingas nu de som bor i småhus att ofta betala ett högre pris för sitt hus än som är befogat, och som en följd av detta hotas de av en extraskatt. Den felaktigt förda bostadspolitiken drabbar dessa människor dubbelt. Självklart måste grundavdrag och skattegränser justeras även med hänsyn till den situation som uppkommit i storstadsområdena. Finansministern kan inte krypa bakom siffror som säger att en liten höjning av den nedre skattegränsen jämte en justering av grundavdraget skulle klara upp situationen för flertalet småhusägare. Barnfamiljer i storstadsområdena kan om det inte sker justeringar av skattegränserna, som står i relation till taxeringshöjningarna, hamna i en helt omöjlig situation, och detta utan eget förvållande. De kan få en straffskatt som de inte räknade med när de köpte huset. Det är väl ändå inte så att en småhusägare som bor i Stockholms-, Göteborgseller Malmöområdet skall ha denna extra straffskatt? Enligt folkpartiets uppfattning skall människor kunna välja sin boendeform. Småhus skall vara en möjlig boendeform även för barnfamiljer och låginkomsttagare. Bostadsministern har uttalat sig i samma riktning. Men finansminister Sträng tycks endast se småhusen som en ny skattekälla. Det är knappast en social bostadspolitik. I gårdagens pressmeddelande fick vi också veta att regeringen tänker dels höja det s.k. villaavdraget från 500 kr. till 800 kr., dels höja inkomstgränsen för den 2-procentiga intäktsberäkningen från 150 000 kr. till 180 000 kr. Höjningen av inkomstgränsen motsvarar 20 96. Härtill skall då läggas de 300 kronorna på villaavdraget. I de områden, t.ex. storstäderna, där man fått en taxeringshöjning på 40 96 ger inte regeringens justeringar full kompensation för småhusägarna. Fortfarande kvarstår risken att t.ex. barnfamiljer får en svår höjning av boendekostnaderna. Jag anser därför att det finns starka skäl för det från folkpartiet framförda kravet på en nedre gräns vid 200 000 kr. Vi fick kännedom om regeringens förslag i går kväll. Självklart vill vi nu ha tid att räkna igenom konsekvenserna och återkomma vid den riksdagsbehandling som följer. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 10 b, 12, 15 och 19 vid civilutskottets betänkande nr 7 och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman!

Praktiskt taget full enighet har rått om att innehållet i proposition och riksdagsbeslut på intet sätt motsvarade förväntningarna om en ny bostadspolitik. Ganska snart kom därför också diskussionerna att handla om det man kallar för den andra etappen eller det andra steget, dvs. ett steg som då inte bara skall ge en temporär minskning av ökningstakten för hyreshöjningarna eller tills vidare förhindra hyreshöjningar, utan också åstadkomma sänkningar. Förslagen i regeringens proposition, som nu behandlas i civilutskottets betänkande nr 7, innebär inget sådant andra steg utan snarare en marsch på stället. Något annat var väl heller inte att vänta så kort tid efter propositionen 150, även om många hade hoppats att det stora missnöje som då kom till uttryck över en del av förslagen skulle ha resulterat i flera olika förbättringar. Tyvärr har civilutskottets majoritet nu avstyrkt en rad motioner från vänsterpartiet kommunisterna, motioner med förslag som, om de bifölls, skulle vara ett rejält steg på vägen mot en ny, bättre bostadspolitik. Bostadskostnaderna fortsätter att öka år från år, t.o.m. mer än livsmedelspriserna och betydligt mer än konsumentprisindex. De höga hyrorna är ett allvarligt socialt problem. Låginkomsttagarna drabbas hårdast, och att höjd hyra innebär detsamma som sänkt lön får många erfara i dessa dagar. För att inte levnadsstandarden skall sänkas måste ökade hyror kompenseras med höjd lön. Många lönarbetare, som fått hyreshöjning med 10 kr. per kvadratmeter, måste för att klara den högre hyran få omkring 1 kr. i timmen i höjd lön, eller annorlunda uttryckt: en höjning av hyran med 10 kr. per kvadratmeter kan för deras del innebära en löneminskning med 1 kr. per timme. Nya hyreshöjningskrav reses ständigt från fastighetsägarna, inte minst inför slopandet av hyresregleringen. Höjningar av kommunala taxor och avgifter sker, som innebär att kommuner bakvägen beskattar hyresgästerna. En allt större del av den totala hyran utgörs av bränslekostnader. De stora privata oljebolagen lägger beslag på en del av hyresgästernas pengar. Det behövs statliga ingrepp över energiförsörjningen i alla dess former för att pressa priserna och därmed också boendekostnaderna. Herr talman! Det finns mycket stora grupper av människor som bor dåligt och trångt och som det är nödvändigt att snabbt förbättra boendeförhållandena för. Ett omfattande bostadsbyggande måste genomföras för att avskaffa alltjämt rådande trångboddhet, de omoderna och dåliga bostäderna, den öppna och dolda bostadsbristen. Outhyrda lägenheter är inget bevis för att allt är väl beställt beträffande vår bostadsstandard. De är i stället bevis för alltför höga hyror, för felplanering av bostadsområden och lägenheter, för skattemässiga olikheter mellan upplåtelseformer.

Vänsterpartiet kommunisterna anser att lånen för täckande av hyresförluster måste avskrivas och kostnaderna inte läggas vare sig på dagens eller morgondagens hyresbetalare. Ett sådant stöd kan inte begränsas till den tid som varit utan måste kunna ges också för framtiden. De lediga lägenheterna borde f. ö. upplåtas åt dem som nu bor i trånga och dåliga bostäder, till en betydligt lägre hyra än som nu begärs. Produktionskostnaderna för våra bostäder är för höga. Höga räntor under byggnadstiden och på bostadslånen, markvärdestegring och markspekulation, monopoliseringen av byggnadsmaterialindustrin, byggföretagens och privata hyresvärdars vinster och spekulation i handel med hyresfastigheter är helt avgörande orsaker till de höga hyrorna. De allmännyttiga bostadsföretagen ägs och styrs av kommunerna och skall drivas utan enskilt vinstintresse. Det innebär att man har befriat sig från vinsten men bara i sista ledet — förvaltningen. För alla tidigare led, från råvaror till färdigt hus, gäller nästan exakt samma förhållanden som för privatägda hus. Markspekulanter, byggmaterialtillverkare, byggmästare och banker gör stora vinster också på de ”allmännyttiga” husen. Hyrorna där är ofta lika höga eller obetydligt lägre än i de privata fastigheterna. Man kan inte lösa dessa problem med högre bostadstillägg eller olika subventioner. Kampen mot de höga hyrorna måste föras mot storbanker och storbyggmästare, mot markspekulanter och byggämnesmonopol. Hyrorna måste sänkas på profitens bekostnad — genom samhällsingripanden då det gäller kapital, mark, byggmaterial, det privata byggandet och de privata flerfamiljshusen. Man måste alltså angripa orsakerna till situationen på bostadsmarknaden, inte som nu i huvudsak bara verkningarna av den spekulation som pågår. Fastighetsägarnas intresse av att erhålla stora vinster på sitt kapital kan inte få vara viktigare än hyresgästernas intresse av rimliga hyror och bestämmanderätt över sina boendeförhållanden. Det är ju hyresgästerna som med hyrorna betalar vad det kostar att bygga, underhålla och sköta husen, och det borde därför vara hyresgästerna som skall ha det avgörande inflytandet över sina bostäder. Herr talman! Efter avvecklingen av hyresregleringslagen kommer ett bruksvärdessystem att gälla för alla bostadshyror enligt regler som finns i hyreslagen. Enligt bruksvärdessystemet skall den hyra som hyresvärden fordrar godtas om den inte är oskälig. Anser hyresgästerna att hyran är för hög måste de begära prövning av hyrans skälighet hos hyresnämnden. Den hyra värden fordrar skall anses oskälig om den påtagligt överstiger hyran för lägenheter med motsvarande bruksvärde. Vid bedömningen av bruksvärdet skall bortses från lägenhetens produktions-, driftsoch förvaltningskostnader. I stället skall sådant som lägenhetens storlek, modernitetsgrad, reparationsstandard och läge inom huset inverka. Centralt läge, bra kommunikationer, närheten till busstation eller tunnelbana, daghem, parker och serviceinrättningar skall också påverka bruksvärdet. På så sätt ges fastighetsägarna rätt att ta ut hyreshöjningar för samhällsinvesteringar som hyresgästerna själva betalat på skatten. Man får så att säga dubbla avgifter: en på hyran och en på skatten. Hyreslagens regler om bruksvärdering ger utrymme för en prisskruv uppåt av den hyresnivå som bestäms vid jämförelseprövningar och tillämpningen av dens.k. spärregeln. Hyreshöjningar kan ske med hänvisning till de högsta hyrorna i ett jämförelsematerial — ja, också dessa hyror kan får överstigas bara de inte är ”påtagligt” högre. Det är mot bakgrunden av den situation och de förhållanden jag här något försökt att beskriva som vi från vpk har väckt en rad motioner och ställt olika förslag, av vilka de flesta nu behandlas i betänkandena nr 7 och 8 från civilutskottet. I avvaktan på en bättre hyreslagstiftning och på mera effektiva åtgärder beträffande finansieringsvillkoren och för att göra slut på profitintressena och spekulationen i människornas bostadsbehov har vi upprepat vårt krav på ett hyresstopp för alla hyresbostäder. Vi har också upprepat tidigare krav på en statlig bostadsbank för lån till bostäder och följdinvesteringar, med låg och fast ränta. För kapitalet till en sådan bostadsbank skall inte bara AP-fonderna tas i anspråk, utan även affärsbanker, försäkringsbolag och andra kreditinstitut måste givetvis medverka. Vpk kräver vidare att markspekulationen stoppas och att endast sam hällsägd mark får stadsplaneläggas, att bestämmelserna för markvillkoret skärps, att anslagen ökas till kommunernas markförvärv och att markupplåtelse endast skall ske med tomträtt. Vi anser att staten skall överta den tunga byggnadsmaterialindustrin, att privata hyreshus skall överföras i kommunal och bostadskooperativ ägo och att bostadssanering och förbättring av bostadsmiljöer skall genomföras på de boendes villkor. Detta är några av våra viktigare krav, som omfattas inte bara av vänsterpartiet kommunisterna och dess medlemmar och sympatisörer utan som också delas bl.a. av många enskilda hyresgäster och hyresgästorganisationer, fackföreningsmedlemmar och fackliga organisationer. Det är krav som helt eller delvis måste genomföras, om man skall kunna förverkliga målsättningen att bostaden skall bli en social rättighet på samma sätt som sjukvård och undervisning. Herr talman! Några kommentarer till vpk-reservationerna vid de båda betänkanden vi nu behandlar. Reservationen 2 vid civilutskottets betänkande nr 7 gäller det krav som ställdes i arbetarrörelsens efterkrigsprogram för 30 år sedan på ett gradvis överförande av hyreshusen i samhällets ägo och på kommunalisering av tomtmarken. Ett genomförande av detta krav är en nödvändig förutsättning för en reell boendedemokrati och utgör ett viktigt steg på vägen mot denna. Reservationen 4 gäller motionen om ett program för vidareutveckling av flerfamiljshusområdena, där vi bl.a. pekar på att de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika boendeoch upplåtelseformer ytterligare behöver utredas och att också en ytterligare försöksverksamhet med kollektiva boendeformer i olika bostadsområden bör genomföras. Vi anser att man måste göra mera för att ge de dåliga bostadsmiljöerna ett bättre innehåll och att en utvidgad miljöforskning måste bedrivas. De erfarenheter som finns, de förslag och överväganden som redovisats och det arbete som pågår i servicekommittén, boendeutredningen och planverket behöver samlas i ert program och omsättas i praktiken. Utskottets majoritet anser beträffande vpk-förslaget om totalfinansiering genom en statlig bostadseller samhällsbyggnadsbank att något initiativ från riksdagens sida nu inte är påkallat med hänsyn till olika utredningar. I reservation 5 pekas emellertid på att detta inte bör hindra riksdagen från att vidhålla tidigare uttalanden om fördelarna med totalfinansiering. Dessa uttalanden innebar som bekant att fördelarna med en totalfinansiering ansågs så påtagliga att de borde avstås endast av mycket tungt vägande skäl. Sådana ”tungt vägande skäl” har inte redovisats av utskottsmajoriteten. I reservation 6 b om bostadsfinansieringen upprepas tidigare argument för lägre, fasta räntenivåer och längre lånetider, och i reservation 8 återkommer frågan om övergångstiden för markvillkorets tillämpning. Vi anser att den respittid om tio år före full tillämpning av markvillkoret som markägarna getts är alltför lång. Denna övergångstid bör avkortas till högst fem år, såsom byggkonkurrensutredningen föreslog. Beträffande inkomstgränserna för vissa förbättringslån har jag i utskottet anslutit mig till folkpartireservationen nr 15, i konsekvens med tidigare vpk-förslag i samma riktning. Då det gäller reservation nr 16 om anslag för miljöförbättringar har det framställts samma yrkande, på ytterligare 20 milj.kr. till detta ändamål utöver vad regeringen föreslagit, i både centeroch vpk-motioner. Den föreslagna summan måste bedömas mot bakgrunden av vad departementet säger att bidragen skall kunna användas till. Det står helt klart att det högre anslaget erfordras, om man skall klara någon större del av det stora behov som föreligger. Herr talman! Ett av de förslag från regeringen som kan komma att föranleda verkligt stora bekymmer för kommunerna men som utskottsmajoriteten — mot bättre vetande, vill jag säga — ändå har accepterat är en förkortning av amorteringstiden för markförvärvslån från tio till sju år. Det synes helt klart att detta dels får allvarliga verkningar för många kommuners ekonomi, dels försämrar möjligheterna för kommunerna att bedriva en aktiv markpolitik. Regeringen har vidare föreslagit att anslaget till lånefonden för kommunala markförvärv skall ökas till 150 milj.kr., vilket enligt vpk:s mening är otillräckligt. Bostadsstyrelsen har för sin del ansett att ett anslag på 205 milj.kr. erfordras.

I betänkandet nr 8 behandlas, som jag tidigare berört, bl.a. vpk-förslagen om ett hyresstopp i avvaktan på en ny bostadspolitik med hyressänkande åtgärder och avskaffande av de s.k. höjningsmarginalerna vid bruksvärdering och jämförelseprövning av hyror. Argumentationen utvecklas närmare i reservationerna 1 och 2. Vi upprepar sålunda förslagen från i höstas i anslutning till propositionen 150.

Herr talman! Mot bakgrunden av det rådande läget på bostadsoch hyresmarknaden kan man fråga sig om vi inte nu i själva verket har en situation som innebär att bostaden är en marknadsvara som följer samma lagar som andra varor i marknadsekonomin. Det förefaller som om socialdemokrater och borgare här i riksdagen tycker att det är helt i sin ordning att fastighetsägarna kan ta ut marknadsmässiga hyror. Att de borgerliga tycker det kan jag förstå, men nog måste man fråga sig vart det är på väg med socialdemokratins sociala bostadspolitik och bostaden som en social rättighet. Den enskilde individen får enligt teorin om bostaden som en marknadsvara — en teori som dess värre redan synes ha börjat tillämpas — därigenom den bostad som passar honom bäst. Marknaden fungerar bäst för dem som har hög inkomst eller förmögenhet. De som har det sämst ställt skall kunna få hjälp av samhället. Detta marknadsekonomiska resonemang beträffande bostäderna är givetvis helt oacceptabelt. Den bostadspolitik som förs får inte innebära ett ständigt lappande och lagande av ett bostadsmarknadssystem som bygger på profitintressen. Samhället skall inte pumpa in hur mycket pengar som helst via bostadsbidrag, lånebidrag osv. till de privatintressen som finns på kapitalmarknaden då det gäller markägandet, byggmaterialproduktionen, bostadsbyggandet och bostadsförvaltningen. Samhället måste återupprätta och utveckla det politiska målet att bostaden skall vara en social rättighet och uppfylla målet genom att ta kontrollen över samtliga led i bostadens tillkomst och förvaltning.